Herr talman! Herr Häbinette tyckte inte om att jag skojade litet grand om högerreservationen, och det kan man kanske förstå. Om jag också skulle anlägga den så att säga något allvarligare tonen, så kan jag försäkra herr Häbinette att socialdemokratin och den fackliga arbetarrörelsen alltid har lagt och allt framgent kommer att lägga stor vikt vid trygghetsfrågorna. Det gäller inte minst tillgången till arbete och den ekonomiska tryggheten i övrigt vid tillfällig brist på arbete. Här kommer ingen tid att förspillas, vare sig av de socialdemokratiska ledamöterna i utredningen eller från regeringen i arbetet på att lägga fram ett förslag. Jag börjar nu förstå att det är risken för ett borgerligt regeringsövertagande som gör att högern vill ha riksdagsskrivelse om en snabb lösning.

Herr talman! I den fråga, varom andra lagutskottets utlåtande nr 27 handlar, har jag ingen från utlåtandet avvikande mening; det föreligger ingen reservation, och jag har — vis av tidigare erfarenhet — icke motionerat i frågan. Jag är därför rädd att nu begå något brott mot kammarens sedvänjor och etikettsregler. Skulle så vara fallet ber jag om allt möjligt överseende. Saken gäller det svenska språkets klarhet och logiska uppbyggnad, i detta fall när det i en lagtext gäller att klart och entydigt upplysa inte blott en grupp experter utan även det svenska folk för vilket förordningen skrives. Jag inskränker mig till förevarande ändringsförslag på sid. 3 i utlåtandet, ändringen i 288 av förordningen den 14 december 1956 om erkända arbetslöshetskassor. Jag läser upp den föreslagna lydelsen: Herr talman! Det är väl inte någon i detta sammanhang särskilt anmärkningsvärd skrivning. Men för att inte alltför mycket lita på mitt eget omdöme har jag låtit några oförvitliga, väl utbildade — grundskola till filosofie magisterexamen — svenska medborgare lugnt läsa igenom lagtexten. Alla var ojäviga gentemot såväl kanslihuset som mig. Då jag begärde deras utlåtande om texten, yttrade sig ett par i ordalag som vi icke brukar använda i denna kammare. Tvenne högskolebildade intervjuoffer menade att det hela var totalt obegripligt om man inte vore väl insatt i, som vi här älskar att uttrycka oss, »hela problematiken». En bad om ursäkt för att han inte kunde yttra sig, då det efter läsandet gick runt i skallen på honom, sannolikt för att han ett par dagar legat till sängs i influensa. För egen del vill jag endast uttrycka min mening att förordningen knappast utgör någon illustration till den logiska och klart uppbyggda lagsvenska, som man i tal och skrift propagerat för och som vi ibland får se lysande prov på. Må det tillåtas mig att uttrycka en förhoppning: en så inkrånglad lagtext kan naturligtvis inte bli bestående länge — när den därför inom någon tid blir föremål för omskrivning, låt då någon klartänkt person som läst vad som skrivits om en bättre kommittésvenska stuva om bestämmelserna till klartext, som kan förstås även av en icke invigd. Herr talman! Jag har givetvis inget annat yrkande än om bifall till utlåtandet.

Herr talman! Det var herr Blom som gav mig anledning att begära ordet för ett litet klarläggande. Han ville liksom pådyvla mig uppfattningen att jag tvivlade på kombinationen obligatorisk försäkring—frivillig försäkring. Det gör jag inte alls. Vad jag hävdade var att man inte kan ersätta nuvarande frivilliga försäkring med den typ av försäkring som har antytts från visst borgerligt håll i den tidigare debatten. Det vi skall bygga på i fortsättningen är den frivillag arbetslöshetsförsäkring som vi har. KSA-utredningen har ju också enligt sina direktiv i uppdrag att undersöka huruvida man kan kombinera denna försäkring med ytterligare försäkringsformer för att nå nya grupper. Därför menar jag fortfarande att det inte finns något behov av att komplettera direktiven. Utredningsuppdraget har redan givits — det har verifierats bl.a. av herr Erik Filip Petersson, som sitter med i utredningen, att så är förhållandet. Det är således överdrivet nit att begära, att få det uppdrag som KSA-utredningen har, verifierat en gång till. Med anledning av herr Skårmans inlägg vill jag bara säga att det är klart att lagtext kan vara obegriplig eller svårförståelig. Om jag hörde rätt, läste herr Skårman upp den ändrade lagtext som redan står i gällande författning, vilken arbetslöshetskassornas redogörare har arbetat med under lång tid och klarat mycket bra. Herr Skårman läste inte upp det nya stycket i lag, men redogörarna klarar säkert också det.
Herr talman! Det ämne som vi nu behandlar och som har tagits upp i flera utskottsutlåtanden är mycket omfattande, och i och för sig hade det kanske varit önskvärt att vi varit överens om att satsa på en mycket grundlig analys av hela problematiken kring arbetslösheten. En sådan grundlig analys får vi ingalunda genom dagens debatt — det tycker jag redan är uppenbart — utan vi skummar i utkanterna, kanske därför att alla är medvetna om att åtskilliga frågor i detta väldiga komplex redan utreds av KSA-utredningen. För den som har haft kontakt med dessa frågor och haft bekymmer för arbetslösheten under 30 å 40 år ter sig dagens debatt och även debatten ute i landet som ytterst märklig. Det är ju känt att den som är häftigt nyfrälst liksom inte känner några gränser. När jag nu hör borgerligheten i arbetslöshetsfrågorna måste jag säga att det än i dag finns exempel på politiskt sociala metamorfoser med en styrka och hastighet som man faktiskt trodde var övervunna i det socialt mogna Sverige. Jag begärde närmast ordet när jag hörde herr Eric Carlsson tala för centerpartiet. Han påminde statsrådet Johansson — jag fattade att adressen gällde honom — om att vi verkligen behöver ha känsla för dessa frågor. Han nämnde den som vill bo kvar på sin ort därför att han vill ta den sista vilan hemma på backen. Han nämnde också glesbygdsmänniskorna, precis som om det skulle vara mer synd om dem när de blir arbetslösa än om någon annan. Det kan jag inte förstå; det är ju individer det rör sig om i detta sammanhang, inte om politik. Vad är bakgrunden till dagens debatt? Vilken historia har dessa frågor i vårt land? I alla tider, efter industrialismens genombrott, har det praktiskt taget bara varit kroppsarbetare som varit arbetslösa eller haft arbetslöshetshotet över sig. Tjänstemannavärlden har praktiskt taget varit helt tryggad mot arbetslöshet. Företagarna har över huvud taget inte upplevt otrygghetsproblemet. De statsanställda tjänstemännen har varit tryggade på grund av anställningsförmåner o.s.v. En enda grupp i samhället har av tradition haft arbetslöshetshotet över sig nämligen kroppsarbetarna, framför allt industriarbetare och skogsarbetare. När vi i socialdemokratin och fackföreningsrörelsen har slagits för deras trygghet har vi — inte på senare tid men väl tidigare — mötts av resonemanget att var och en måste stå på egna ben. Vad har man gjort från borgerligheten när vi lagt fram våra krav på social hänsyn till den enskilde individen? Man har talat om understödstagaranda, och man har klagat på skatterna. Centern, herr Carlsson, talade bara för några år sedan om »att sitta i statens knä» — fast alla vet att ingen samhällsgrupp sitter så mycket i statens knä som bönderna. Det var den miljö som vi arbetade i innan det gick att i detta hus få förståelse för arbetslöshetsförsäkring. Utan statens hjälp startade vi i fackföreningsrörelsen många arbetslöshetskassor på frivillig grund och med egna avgifter. Så småningom fick vi politisk makt och kunde genomföra statsstöd till de frivilliga kassorna och ge ett visst om än svagt skydd till den grupp i samhället som traditionellt är utsatt för arbetslöshet och arbetslöshetsrisker. Men det har varit motstånd och tröghet, och man har fått arbeta ytterst restriktivt. Det har krävts ett å två års medlemsskap i kassan innan någon över huvud taget fått en chans till understöd. Det har varit en rätt lång karenstid innan understöd utgått och de arbetslösa har fått ersättning som varit mycket mindre än deras tidigare arbetsinkomst, och detta även om de haft en mycket blygsam inkomst. Mer än 50 procent av denna försäkring betalades tidigare av arbetaren själv. Under hela den tiden molteg borgerligheten när det gällt detta problem. Man har inte stigit upp här i kamrarna och sagt att det är upprörande med karensdagarna, att de försäkrade måste vara med två år innan de är tryggade mot arbetslöshet, o.s.v. Det har såvitt jag vet inte hörts ett ljud därom. Detta resonemang, denna undervisning och dessa påpekanden har fått skötas från vårt håll hela tiden. Men nu helt plötsligt gräver man på den borgerliga sidan fram alla möjliga argument för kravet på vittomfattande åtgärder, och man är social över all måtta. Det är utmärkt att den andan kommer fram. Men det är ett så yrvaket intresse att det inte ens finns plats för utredningar, och man kastar fram de vildaste projekt utan att analysera det sakliga innehållet. Man vet helt enkelt inte vad man talar om, och man kan i debatten inte skilja på arbetslöshetsförsäkring och sysselsättningsförsäkring. Vi måste på vårt håll fråga oss vad det är som egentligen hänt och vad som ligger bakom denna förändrade inställning på den borgerliga sidan. Jo, nästan alla andra grupper i samhället än kroppsarbetarna, alltså grupper som förut var fria från arbetslöshetsrisker, har plötsligt kastats in i en situation med arbetslöshetsrisk. Då upphör alla hämningar hos borgerligheten, då glömmer man allt tal om att stå på egna ben, höga skatter och annat som man tidigare tagit till i debatten. Jag har i årtionden sagt att vi aldrig får en realistisk social debatt här i landet förrän alla medborgargrupper — i varje fall alla tunga medborgargrupper — löper samma principiella risk för otrygghet. Det moderna samhället, som ingalunda är frambringat enbart av socialdemokratin och fackföreningsrörel sen, utan i högsta grad av den tekniska utvecklingen — i och för sig en positiv faktor — har skapat en situation där allt flyter, där alla är otrygga. Då går det inte längre att fortsätta med gammal borgerlig politik. Då blir man så yrvaken att man yrkar på de mest vittgående åtgärder utan att veta vad de leder till för konsekvenser. Den som liksom jag sysslat med dessa problem i 30—35 år undrar: Finns det ingen ansvarskänsla kvar i borgerligheten när det gäller dessa frågor? Tänker ni vräka ut pengar till folk på vilka villkor som helst? Skall vem som helst kunna klänga sig fast vid ett par hektar jord och sedan gå och lyfta arbetslöshetsunderstöd året runt? Eller skall man tilllämpa de restriktioner som gäller i normala arbetslöshetskassor i dag? Jag tror att borgerligheten gör klokt i att vidhålla den sociala inställning som herr Carlsson gav uttryck för, men samtidigt försöka frigöra sig från behovet att göra storpolitik av detta och försöka få i gång ett realistiskt resonemang om hur vi skall lösa dessa problem. Jag kan tala om, att innan någon på borgerligt håll hade sagt ett knäpp om den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen hade jag fört till torgs den uppfattningen att vi borde utreda frågan om ett obligatorium, men inte för varje människa i detta land, utan för dem som är inställda på att göra lönetjänst åt andra — alltså löntagarna — och i den egenskapen blir utan arbete. Men jag är medveten om vilket jätteproblem det är, särskilt för dem som kräver rättvisa åt alla medborgare. Det är inte så enkelt att göra ett obligatorium i stil med vad som gäller inom sjukförsäkringen, där man graderar understödet efter inkomsten. Vi har ju i detta land enorma inkomstklyftor, som också 1leder till mycket stora skiljaktigheter i understödsklasser. Jag kan begripa att man för dem som står i produktionen differentierar lönerna med hänsyn till arbetsinsatsen. Det gör vi inte här i landet, men det är min uppfattning att det bör vara så. Men kan vi ha det så att när folk går arbetslösa i åratal skall den som förtjänar 100 000 om året få en helt annan ersättning från försäkringen än den som haft en årsinkomst av 15 000 eller 20 000 kronor? Det är bara en fråga bland en massa frågor. Ingen tänker sig väl att vi här skall skapa ett system som verkar så blint att alla orimligheter på lönemarknaden där skall få återspegla sig i högre grad än som sker i sjukförsäkringen när det gäller sjukpenningen och i ännu högre grad inom arbetslöshetsförsäkringen. När man på borgerligt håll tar till orda i denna fråga pratar man mest om folk som redan under årtionden haft möjlighet att ordna sin trygghet och struntat i det och fortfarande har kvar möjligheten. Här har småbrukarna nämnts. Såvitt jag vet finns det inte många småbrukare som inte arbetar i skogen. De kan ansluta sig till Skogsarbetarförbundets arbetslöshetskassa när de vill — de behöver inte tillhöra förbundet. Här talar man om fri företagsamhet, enskilt initiativ och allt möjligt. Men om vi satsar på fri företagsamhet som vi ju gör i detta land — skall då inte företagarna även i sociala sammanhang spela rollen som företagare? Om man envisas med att vara företagare, skall man då inte inrätta sig därefter? Varför skulle inte bonden i det här landet kollektivt kunna ordna sin trygghet i vissa avseenden? Varför har man inte gjort några försök i den stilen? Nej, man talar om att sitta i statens knä, men så fort den egna gruppen får något behov, då rusar man genast i väg. Vi inom fackföreningsrörelsen har åtminstone haft förstånd att försöka göra något på egen hand också. Jag tycker det är anledning, herr talman, att tala ut så som jag gör, ty det är inte riktigt anständigt i svensk politik — med den bakgrund vi har — att stiga upp här och undervisa på det sätt man gjort om vikten av att ha känsla för människorna. Skall vi göra någonting rejält på detta område — och jag tycker att man skall undersöka och klarlägga de förslag som förs fram i debatten — skall vi göra det med omsorg och inte sätta i gång ett Understöds-Sverige. Jag är socialdemokrat, men jag menar att förutsättningen för att folk skall få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, eller vad man nu kallar det, sannerligen måste vara att folk vill arbeta men inte kan få jobb. Det skall inte vara så att man klänger sig fast vid ett litet företag, där man inte har sysselsättning och utkomst, utan har företaget som någon sorts hobby eller för chanstagande, men samtidigt plockar av statskassan en massa pengar varje år. De som talar så lättvindigt om hemmadöttrarna måtte inte alls ha tänkt på frågan. Det är en utomordentligt allvarlig sak. Varför har ni från de borgerliga partierna under alla dessa år inte sagt ett knyst om den regel som finns och som ni har beslutat om här — jag var inte med på den tiden i kammaren — och som säger att förutsättningen för att en jobbare skall få ersättning är att han tar anvisat arbete även om det är ända bort i Åvävvla. Det har ni inte sagt ett dugg om — att det är inhumant, herr Carlsson! Det är väl orimligt att sågverksarbetaren skall flytta från sågverket i Lessebo till Göteborg! Det har ni inte sagt något om, men när det gäller en småbrukare, en bonde, då är det alldeles orimligt att ryckas upp med rötterna, som sker med 10 000-tals människor varje år här i landet. Och det håller ni på och mal med ute i bygderna, så att ni tror på det själva och så att andra tror det — tror att vi har misshandlade företagargrupper i detta samhälle och inte ser vad den stora massan kroppsarbetare upplever dagligdags. Man har beskyllt oss för överdrivna sociala ambitioner, men jag vill hävda att det varit måtta, rim och reson över vår politik. Nu är ni emellertid på väg på en lin je som jag undrar var den slutar om vi faller undan. Det skulle nästan vara ett nöje att se borgerligheten vinna valet så att ni fick reda ut denna soppa i majoritetsställning. Det skulle bli en glänsande tillställning för svenska folket att se er fullfölja edra motioner på dessa punkter. Ute i bygderna skulle folk efter ett par år sitta och säga: Det var ett våldsamt bedrägeri! Det går nämligen inte att göra det så enkelt som ni inbillar folk — om det nu beror på okunnighet, främlingskap inför problematiken, nyfrälst yrvakenhet eller rent politisk taktik eller en skön blandning av alltsammans. Kunde vi inte vara överens om att röja undan större delen av detta problem genom en allmän uppmaning till alla att ordna sin trygghet genom att gå in i kassor som finns och som står öppna för dem, eller om det är någon som inte har någon kassa skaffa kassor, när de formella möjligheterna finns och på så sätt ge ordentligt andrum för frågans seriösa utredande? Vad LO anser har Arne Geijer gett till känna. TCO har gett till känna den uppfattningen att det finns stora möjligheter som inte alls utnyttjas i tjänstemannavärlden, alltså i fråga om att ordna trygghet vid arbetslöshet. När jag nu har deklarerat att jag själv vill undersöka ett obligatorium för löntagarna — jag har till och med papper på det, ty jag har skrivit det i en bok för många år sedan — hoppas jag att jag kan bli trodd på mitt ord när jag samtidigt säger, att jag förstår mycket väl LO:s och TCO:s hållning i denna fråga. Ty problematiken är så djup och bred, och dessutom ligger enormt mycket av social känsla och ansvar, positivt, i den ordning som råder, att man inte bör kasta bort den utan vidare. Det enda beträffande regeringens hållning som jag skulle vilja sätta ett litet frågetecken för är om det är så riktigt att göra detta provisorium med 60—65-åringarna innan man genomför de KSA-utredningen. Vi känner ju till skälet, och jag medger att om något skulle göras i väntan på ett bredare klarläggande, skulle det vara just på denna punkt. Men vi riskerar här att vi nu återigen med ett nytt medel konserverar bebyggelse, företag och samhällsstruktur i detta land. Vi säger åt människorna att bo kvar i stället för att realistiskt anpassa sig till näringslivet och samhällets utveckling. Under alla förhållanden skall vi vara överens om att vad vi än gör måste vi akta oss väldigt noga så att vi icke i socialpolitiken i onödan bygger in negationer, vilka stoppar cirkulation och sund utveckling. Herr talman, jag kommer naturligtvis att rösta för utskottets förslag. Oppositionen mot detta har också varit mycket mild. Det är just den där milda oppositionen som hör av sig när man känner på sig att man inte har något krut att tända debatten med. Jag tycker att KSA-utredningen inte bara skall arbeta snabbt utan också framför allt satsa på att klarlägga problemen. Vi skall inte i den här riksdagen av politiska skäl förfalla till några vulgära socialpolitiska reformmetoder. Det som har byggt upp riksdagens anseende är i hög grad utredningsmaskineriet. När vi ger oss in på miljardaffärer som rör strukturfrågor, nytänkande över huvud taget, bör vi veta vad vi gör, särskilt som många av dem som det nu gäller själva kan lösa sina problem och inte alls sitter i sjön på något sätt. Men jag vill starkt understryka att alla medborgare skall ha trygghet när de vill arbeta och inte får, vare sig det gäller företagare eller arbetare. Jag är bara förvånad över att det dröjt så många årtionden innan borgerligheten har insett detta.

Herr talman! Jag tror att man skall vara försiktig i en seriös debatt så att man inte fastnar i klichéer och klyschor, vilket tydligen är lätt att göra när man diskuterar sådana här saker. Jag förstår herr Yngve Perssons sociala engagemang. Men, herr Yngve Persson, man kan väl ha ett socialt en gagemang utan att vara socialdemokrat. Jag har växt upp i Fattig-Sverige, liksom många i vår riksdagsgrupp. Vi har upplevt och känt var skon klämmer, och inte glömt de erfarenheterna. Vi har heller inte gått med blinda ögon genom tillvaron, utan vi har sett de problem som finns för människorna i dagens samhälle. Jag tog, herr Yngve Persson, upp problemet hur det känns för människor på 60 år och däröver att stå inför utsikten till en omflyttning med dess problematik. Det var aldrig någon strävan från min sida att på något sätt göra storpolitik av den frågan. Jag ville närmast belysa problematiken för en grupp av människor som sitter klämda i dag. De är inte så många, men de bor ensamma. Det är något som man glömt i diskussionen. Vi har under senare år ganska mycket diskuterat glesbygden och dess framtida möjligheter. Det har varit en strävan att försöka lösa den problematiken, och det har pågått utredningar. I mitt förra anförande tog jag upp en del av de svårigheter som glesbygden har i dag och hur de skall klaras ut. I en som jag betraktar mycket ansedd veckotidning läste jag förra veckan en artikel om en sociologisk undersökning som gjorts av en norrman. Den handlade om hur det kändes för människor på 60 år och däröver att behöva flytta från den bygd där de gjort sin arbetsinsats. Jag tror att också herr Yngve Persson läser den veckotidningen. Om han läser den artikeln tror jag att vi skall förstå varandra litet bättre i denna fråga. Beträffande KSA-utredningen har jag påmint om att i 1960 års arbetslöshetsutredning tog vår representant, herr Fälldin, upp frågan om möjligheterna att åstadkomma en allmän arbetslöshetsförsäkring. Och år 1964 hade vi partimotion i denna fråga. Man kan visserligen diskutera huruvida man skall stanna vid en arbetslöshetsförsäkring endast för löneanställda eller vid ga problematiken. Med den omstrukturering som sker i dagens samhälle och med de nya förutsättningar som finns har vi upplevt hur människor, oavsett om de är löneanställda eller företagare eller en kombination av företagare och löneanställda, på grund av denna omstrukturering kommit i kläm. Detta torde inte heller, vilket jag kunde förstå av herr Yngve Perssons yttrande, vara främmande för honom. På denna punkt tror jag att vi har samma syn på hur man skall klara dessa människors situation. Det är det som gör att vi måste diskutera hur man skall kunna skapa trygghet för alla människor. Där kommer frågan om en allmän arbetslöshetsförsäkring in i bilden. I mitt förra anförande nämnde jag också, att eftersom det nu har blivit en allmän uppslutning kring detta mål förutsätter jag att utredningen skall arbeta med den skyndsamhet och omsorg som denna frågas betydelse och vikt motiverar. Från den utgångspunkten är jag beredd att ge min anslutning till andra lagutskottets yrkande. Om vi skall diskutera trygghet för människor, herr Yngve Persson, får vi möjlighet till det i ett ärende som kommer upp senare. Jag anser emellertid att det är fel att använda så överdrivna uttryck som herr Persson gjorde. Han ville göra gällande att man saknar ansvarskänsla över huvud taget. Jag vet inte om han riktade den frågan till mig eller om han ställde den till andra. Jag tycker ändå att det skulle vara hårt om man här i kammaren skulle tillvitas brist på ansvarskänsla över huvud taget för det man sysslar med. Vi borde hålla oss för goda att använda sådana uttryck. Herr Yngve Persson frågade mig om vi gjorde skillnad mellan folk. Är det svårare för en löneanställd att ryckas upp med rötterna och söka en arbetsanställning där sådan finns att få än för den som har sin förankring i en bostadsfastighet eller — som herr Persson uttryckte det — i ett par tunnland jord? Nej, det är alldeles självklart lika svårt för alla att tvingas flytta. Det är från de utgångspunkterna som vi från vårt håll mycket hårt har drivit resonemanget att vi skall satsa på en aktiv lokaliseringspolitik, så att människorna i största möjliga omfattning kan få sin utkomst där det finns bostäder, där det finns social och kommunal service och den service över huvud taget som behövs i ett samhälle. Vi har sagt oss att det ur många synpunkter, inte minst ur den enskilda människans synpunkt, måste vara riktigt att satsa på en aktiv lokaliseringspolitik, som gör det möjligt för människor att bo kvar i sin bygd och få sin utkomst där. Detta måste också ur samhällsekonomisk synpunkt vara riktigare än att göra befolkningsomflyttningar, som fordrar investeringar av företag men också av kommuner för att anskaffa de bostäder och serviceanordningar som behövs för att ett samhälle skall fungera — samtidigt som man genom sådana omflyttningar bryter ned de bygder som drabbas av friställningar. Jag vågar påstå, herr Yngve Persson, att jag känner till denna problematik, eftersom jag råkar bo i en kommun som under det senaste halvåret stått inför hotet att ungefär 600 människor inom ett år blir friställda från sina arbeten. En del av dem är för övrigt redan friställda, men hotet berör som sagt ungefär 600 människor, om vi inte kan få ny sysselsättning för dem eller lösa frågan på annat sätt. Här om någonsin måste man väl fråga sig, vad det finns för möjligheter för äldre människor att få sysselsättning i dag och trygghet den dag de når pensionsåldern. Jag hoppas att det på den punkten inte skall behöva råda några delade meningar mellan herr Persson och mig. Herr Persson tog upp många andra saker i sitt inlägg, men jag skall inte fördjupa mig i dem. Jag vill dock upprepa vad jag inledningsvis sade — låt oss vara litet försiktiga med klichéer i våra omdömen om varandra i en dis kussion, där utgångspunkten och förutsättningen har varit omsorgen om människan, oavsett var hon verkar i samhället och oavsett vilka hennes förhållanden i övrigt är. Att det finns fler än herr Yngve Persson som kan vara intresserade av den saken trodde jag inte att man skulle behöva påpeka. Jag har emellertid den känslan, herr Yngve Persson, och det vill jag ge uttryck för från denna talarstol, och det kommer jag att göra så länge jag har några möjligheter därtill.

Herr talman! Herr Yngve Persson har från denna talarstol hållit ett anförande, som säkerligen återspeglar det starka sociala patos som han känner och som han ofta också ger uttryck åt och som jag tror att vi alla har anledning att respektera. Men det var samtidigt ett anförande, som jag tycker kunde ha hållits någon gång vid sekelskiftet eller strax därefter men som knappast hör hemma i en seriös debatt år 1968. Herr Persson erinrade om den historiska utvecklingen, och av den historieskrivningen fick vi klart för oss att det endast är tack vare socialdemokraterna och deras insatser i samhället som vi så småningom har fått den relativa trygghet som vi i dag har på olika samhällsområden. Om man skall tala om den historiska utvecklingen skall man inte heller glömma, att medan socialdemokraterna i detta land ännu saknade varje inflytande på samhällsutvecklingen, så var det de frisinnade som fick kämpa för att människor skulle kunna få sådant medborgerligt inflytande som skulle göra det möjligt för de kroppsarbetande Ssrupperna att få sina krav tillgodosedda. Socialdemokraterna har nu regerat i över 30 år men alltjämt är de missförhållanden bestående, som jag förmodar att inte heller herr Persson vill försöka bestrida. Om några dagar skall ju socialdemokraterna ut och demonstrera för ett tryggare och rättvisare samhälle — som jag tycker mig ha sett att parollen skall bli i år. Efter 30 års maktinnehav och regeringsställning är det sannerligen en märklig paroll som man går ut och demonstrerar under. Skulle det inte kunna vara tänkbart att vi i fortsättningen försökte lösa dessa stora frågor utan att behöva tillgripa demagogiska övertoner? Jag tycker inte att socialdemokratin behöver gripas av panik därför att man inte alltid får vara ensam när olika reformer diskuteras. Någon gång kunde man väl kosta på sig att erkänna, att de stora frågorna har vi i allmänhet löst i bästa samförstånd här i riksdagen och att det också bör finnas förutsättningar för att vi skall kunna göra det även i fortsättningen.

Herr talman! Varje gång jag deltar i en debatt, där jag försöker göra analyser av utvecklingen på ett område, har jag uppriktigt alltid varit rädd för en sak, och jag tyckte verkligen nyss att jag garderade mig tillräckligt tydligt, fastän jag kanske inte helt lyckades, nämligen att det skall kunna sägas, att jag på något sätt vill försöka underkänna de sociala ambitionerna hos borgerligheten. Jag kan inte förstå att någon kan anse att jag nu gjorde det. Jag försökte bara skildra en verklighet. Jag har många gånger sagt, att här sitter vi i utredningar eller sammanträden och resonerar på ett sådant sätt, att man ibland inte märker stor skillnad på tongångarna — ibland märks ingen skillnad alls. Men lika väl har vi politiska attityder hos partierna, som klart säger ifrån att vi är på olika linjer. När jag här reagerar är det mest för vad partierna har gjort. Inom socialdemokratin kan det ju råda olika meningar — ibland vitt skilda — i samma sak, och på samma sätt är det väl bland olika personer inom de borgerliga partierna. Det är orimligt att påstå att jag skulle klistra en enkel etikett på alla som tillhör borgerliga partier och säga, att de är reaktionära och negativt inställda till reformer. Jag känner t.o.m. högermän som har fin social anda. Jag skildrar den politiska verklighet som partierna stått för, oavsett om besluten omfattats av en majoritet eller inte. Denna politiska verklighet säger ungefär vad jag skisserat i föregående anförande. Sedan vill jag vända mig till herr Häbinette. Jag konstaterar att det finns många förslag från borgerligt håll, som korsar varandra. Tillsammans utgör de en soppa, som ni inte kan reda upp. För att ni över huvud taget skall kunna förverkliga den politik ni talar om måste ni enas. Edra åsikter går i långa stycken stick i stäv. Jag vill bara ställa en fråga till herr Häbinette: Har jag missförstått er avsikt? Högern begär en försäkring för arbetstrygghet. Ni har kanske använt fel ord, men faktum är att man får det intrycket att ni vill ha en försäkring som tryggar arbete — det är den terminologi ni använder. Andra talar om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring osv. Om man studerar det föreliggande materialet inser man, att det inte finns någonting genomtänkt i det och att det korsas av verkligheten på allehanda sätt. Det var den »soppan» jag talade om. Vidare tyckte herr Häbinette och andra talare att det var »gammalt» att resonera som jag gjorde. Jag förde en debatt om dagens verklighet och gjorde bara en historisk tillbakablick. Av naturliga skäl finns det ingenting som borgerligheten skyr så som att bli påmind om sitt leverne en gång i tiden. Man vädjar rent av till oss att inte påminna om det! Jag skall här kommentera Herbert Tingstens tes om att det inte finns några ideologiska åsiktsskillnader i vårt samhälle att tala om. Min uppfattning är att det finns diken, för att inte tala om «dalar och raviner, mellan socialdemokrati och borgerlighet. Vi har bara svårt att upptäcka dem, ty vi lever i en demokrati, där vi måste fånga människorna. Jag tror dock inte ett ögonblick, att vi skulle ha befunnit oss där vi befinner oss i dag, om det i en gången tid hade varit borgerlig mentalitet som bestämt utvecklingen här i landet. När herr Eric Carlsson säger att man inte skall bestrida den goda viljan hos de borgerliga partierna och de enskilda borgerliga, vill jag replikera på den punkten, att inte ens herr Eric Carlsson tror väl att vi skulle ha kommit så här långt, om vi skulle ha följt anvisningarna från borgerligheten bara för kort tid sedan. Herr Häbinette, som är så upprörd över att jag på något sätt skulle ifrågasätta den goda viljan hos högern, vill jag erinra om vilken bitter kamp vi förde för några år sedan om ATP. Hur var det då, herr Höäbinette, med högerns intresse för tryggheten? Den bittra reflexion som vi gör ibland och som jag gjorde i mitt förra anförande är ju, att så länge vissa grupper kände tryggheten struntade man i dem som levde otryggt. Den gången förde ni sannerligen inte det språk som ni för i dag! Det är därför, herr Carlsson, som jag tycker det är litet förmätet att liksom ta munnen full och låtsas som om det var borgerligheten i landet som har bäddat för en utveckling, som möjliggör en radikalare politik än den som socialdemokratin slåss för, i varje fall den vilja som socialdemokratin har. Sedan talade herr Eric Carlsson om arbetare i 60-årsåldern och däröver. Vi vet alla att de utgör ett problem. Jag skall ta ett annat exempel, herr Eric Carlsson, på hur ni gör i praktiken. Vi har i dag och har tidigare haft ännu hårdare villkor för dem som har drab bats av olycksfall i arbetet. Att ha råkat ut för ett gravt olycksfall har betytt en mycket kraftig standardsänkning. Vad har ni gjort på den punkten? Har ni tagit något initiativ? Nej! Hur har det varit med alla skogsarbetarna med utslitna ryggar, om vilka jag har talat ett par gånger tidigare i denna kammare? Har ni inte vetat om hur skogsarbetarnas lott har varit? Har ni begärt något för att de skulle få pension tidigare? Nej! Allt detta gör att den makalösa iver som i dag demonstreras inte riktigt övertygar om att den är fri från politisk taktik i detta fall. Vidare vill jag fråga herr Eric Carlsson: Menade centern ingenting med kampanjen för några år sedan mot att »sitta i statens knä»? Menade ni inte med den kampanjen, att man inte skall använda staten i så många sammanhang som socialdemokratin vill? Ni måste ju ha menat någonting med kampanjen. Var vänlig och beskriv avsikten, så att vi en gång för alla får klart för oss vad ni menade. Nu kan jag inte se annat än att ni ganska onyanserat vill sätta folk i statens knä. Har ni ändrat politik? Jag har ytterligare en fråga — jag vet inte vem som skall besvara den, men jag vänder mig till centerpartigruppen här i kammaren. I sju år var er partiledare inrikesminister. Varför gjorde han inte någonting åt bekymren med arbetslösheten? Bekymren var väl då inte mindre för de människor som berördes av arbetslöshet? Men då hörde vi ingenting om dessa problem. För herr Per Jacobsson vill jag framhålla, att det ingalunda är så att socialdemokratin vill ta äran åt sig för allt gott som har gjorts t.ex. på det sociala planet. Det enda vi väl säger är, att det är vi som har drivit på nytänkandet och varit den verkligt progressiva kraften. Ni har tyvärr, herr Per Jacobsson, mest excellerat i skattegnäll och i försök att misstänkliggöra den stat som ni nu vill satsa så friskt på. Jag tycker då att det är tid för oss att säga ifrån att vi tycker att svängningarna går alldeles för fort. Herr Jacobsson anser att det inte är så underligt att man finner fel i samhället och vill reformera, och så tar han upp demonstrationerna 1 maj. Det har förekommit debatter i frågan huruvida det skall hållas 1 maj-demonstrationer, och borgerligheten har försökt övertyga oss och vårt folk om att den tiden vore förbi, när man behöver hålla på med sådant. När vi fortsätter 1 maj-demonstrationerna, är det av två skäl. Vi tycker att det finns för många brister i samhället och att en god samhällsordning alltid kommer att vara hotad. Utvecklingen kommer att kräva progressiv, radikal och reformvänlig anda. Vi måste hålla den känslan levande, och vi använder 1 maj-demonstrationerna som ett medel. Och skulle vi någon gång råka bli utan ett inrikespolitiskt ärende, så kunde vi ju tycka att den sargade världen, med alla farligheter och det hot som trasigheten utgör också för oss, kan vara skäl att demonstrera på 1 maj. Tänk, så roligt det vore, om de borgerliga partierna ville gå med 1 maj — om inte i våra tåg så i egna — eller skaffa sig en annan dag och visa sin vilja att samlas ibland för att synoch hörbarligen säga ifrån att det jämt och ständigt finns plats för reformer, nytänkande och nyskapande!

Det råder inget tvivel om att här finns mycket att göra, och jag är beredd på en diskussion tillsammans med herr Persson för att se vad vi kan åstadkomma på detta område. Förhållandena är icke tillfredsställande — frågan är bara hur vi skall kunna tackla problemet för att nå en bättre tingens ordning. Vidare ställde herr Persson den frågan till mig — och det är väl ändå en ödets ironi: Vad har centern gjort för skogsarbetarna, med deras utslitna ryggar osv., när det gäller pensionsåldern? Herr Persson kan knappast ha undgått att märka att vi alltsedan 1962 från centerhåll haft motioner om en sänkning av pensionsåldern. Kammaren skall om en liten stund behandla den frågan, och andra lagutskottets utlåtande i ärendet visar ställningstagandet — liksom tidigare har vi från centerhåll blivit ensamma om vårt krav på sänkt pensionsålder. Jag tror emellertid att om herr Persson vill medverka till sänkt pensionsålder så skall vi få en verklig behandling av det ärendet och kanske finna varandra. Kunde herr Persson sluta upp på centerlinjen när det gäller sänkning av pensionsåldern är det möjligt att vi från centerhåll och socialdemokratiskt håll kan finna en linje för att verkligen genomföra denna, enligt min mening, den mest angelägna sociala reformen för närvarande. Så talar herr Persson om att vi från centerhåll drivit en aktion om att »sitta i statens knä». Jag förstår inte den diskussionen, det måste jag säga. Men jag vet att det fanns ett parti som drev den aktionen — dåvarande partiledaren är i dag landshövding någonstans i landet, och hans partisekreterare är av regeringen utnämnd till generaldirektör i ett statligt verk. Jag vill minnas att det var från detta håll aktionen drevs om att man satt i statens knä. Under 1950-talet skapade det ganska mycket bekymmer, herr Persson, när vi var i regeringsställning och gemensamt sökte föra en vettig politik som misstänkliggjordes ute i landet. Det skapade problem både för oss i centerpartiet och för er i socialdemokratin. Slutligen förde herr Persson en mycket intressant diskussion om förstamajdemonstrationerna, som skulle stimulera massorna att samlas omkring och arbeta för ideal. Herr Persson efterlyste om inte också vi skulle kunna vara med och stödja angelägna reformer för att på det viset sätta kraft bakom kraven. Ja, men det är ju detta vi försöker göra här i riksdagen, herr Persson, när vi från vårt håll aktualiserat exempelvis önskemålet om utredning i syfte att få en allmän arbetslöshetsförsäkring. Kravet på sänkt pensionsålder har jag allt emellanåt sett på standaren i förstamajtågen, men det har icke slagit igenom på socialdemokratiskt håll här i riksdagen. Vi har alla varit lyhörda för reformer. Jag hoppas att också herr Persson skall vara lyhörd för reformer som är angelägna. Jag tror inte vi har några svårigheter att finna varandra på den punkten.
Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt blanda mig i debatten, men den tenderar nu att glida ifrån det egentliga ämnet, och vi kanske skall återföra våra överläggningar till det förslag som föreligger och till det utskottsutlåtande som har presenterats. Men jag skall väl ändå inte helt gå förbi vad som har förekommit under de sista minuterna. Herr Yngve Persson var braständare, och det svarar förmodligen ganska väl mot hans temperament som jag tycker är på något sätt förtjusande. Han är ju hälsinge — hälsinge utan kniv, om jag har förstått det hela rätt, men ändock intresserad av att få debattera. Till de borgerliga representanterna skulle jag vilja säga, att det vore farligt om ni underskattade det som herr Yngve Persson har sagt och inte tror att det är representativt för en ganska omfattande mening bland fackföreningsfolket, och inte minst hos våra arbets löshetskassor. För många — och jag har mött många under de sista månaderna — har frågan varit: Vad avser de borgerliga partierna med sin aktion? Är avsikten att slå sönder de nuvarande arbetslöshetskassorna? Jag säger inte att så är fallet, utan säger bara att det är många som har ställt den frågan. Det är ganska rimligt, om man så gör. Fortfarande vet vi inte var ni står. Jag begär inte något besked i dag, eftersom — och det har jag sagt vid åtskilliga tillfällen — detta spörsmål för närvarande utreds av en utredning där de borgerliga representanterna är med. Det tillkommer ändock representanterna i utredningen att presentera de förslag som vi räknar med att de har mandat från sina partier att föra fram. Dessa förslag får sedan övervägas inom utredningen, och när förslagen kommer får vi tillfälle att diskutera dem och se i vilken omfattning de kan genomföras. Jag säger detta om reaktionen hos många inom arbetslöshetskassorna därför att det inte bara är industriarbetare och motsvarande grupper, som har arbetslöshetskassor. Också stora tjänstemannagrupper har bildat arbetslöshetskassor, och det finns grupper som är på väg att bilda sådana. Jag erinrar om SACO, som har meddelat sitt beslut om att i höst bilda en arbetslöshetskassa. Det är ett utomordentligt arbete som ligger bakom uppbyggnaden av den frivilliga arbetslöshetsförsäkring, som vi har i vårt land och som inte har någon motsvarighet någon annanstans. Det har bl.a. i en stor artikel i Veckans Affärer presenterats en specialundersökning härom, beloppsmässigt osv. Tro inte att dessa kassor är uppbyggda utan ansträngningar och väldig möda från deras sida som har byggt upp dem. Jag var med — låt mig berätta om det — år 1936 i ett fackförbund och vid en kongress, där det beslutades om en arbetslöshetskassa. Det tillhör ett av mitt livs stolta ögonblick att ha fått vara med om det. Herr Werner, som representerar kommunisterna, är nu inte inne i kammaren. När han sade att han ville uttala sig på sin grupps vägnar, tyckte jag att det var förtjusande på något sätt. Han bör åtminstone inte i denna kammare ha något större besvär att ena gruppen! Han är självfallet också representativ för gruppen när han uppträder. Men om han hade varit här, skulle jag ha velat säga honom, att när jag 1936 som ombud för en fackförening på kongressen biträdde och understödde förslaget om startande av en arbetslöshetskassa, så blev jag hårt kritiserad av kommunisterna i avdelningen hemma i Ljungby därför att jag hade intagit denna ståndpunkt. Nu känner jag en viss tillfredsställelse över att herr Werner har uppträtt och självfallet ställt sig bakom den försäkringsverksamhet som vi har i dag. Jag tror att samhället är skyldigt många av våra arbetslöshetskassor ett tack för ett enormt arbete.

Slutsatsen av det resonemang som herr Häbinette inledde var nämligen att de som i dag är arbetslöshetsförsäkrade — och det socialdemokratiska partiet — inte bryr sig om andra grupper. Jag hoppas att herr Höäbinette skall ta tillfället i akt att rätta till detta i den mån som ett missförstånd här föreligger. Som herr Yngve Persson har sagt har det ju ändå varit möjligt också för andra grupper att bilda arbetslöshetskassor.

Det var en mycket omfattande enkät som gjordes. Låt mig helt kort återge några svar. Sveriges köpmannaförbund uppger, »att ingen arbetslöshetsrisk kan anses föreligga för dess medlemmar, ehuru en sådan risk förmodligen skulle uppkomma vid en konjunkturnedgång». Sveriges hantverksoch industriorganisation framhöll: Av 19 branschförbund som svarat har tre förklarat behov av arbetslöshetsförsäkring föreligga. Det var några av de minsta förbunden. Det är ganska typiskt att Sveriges skomakarmästarförbund tillhörde denna grupp, ty dess medlemmar kände redan oron i kroppen. Svensk industriförening upplyste att inte i någon av de branscher som är företrädda inom föreningen var företagarna speciellt utsatta för arbetslöshetsrisk. Svenska droskbilägareförbundet uppgav att någon arbetslöshetsrisk för dess medlemmar inte föreligger. Riksförbundet Landsbygdens folk säger: »Det finns över huvud taget ej något arbetslöshetsproblem för de av RLF:s medlemmar som enbart är jordbrukare. En jordbrukare lämnar nämligen inte sitt jordbruk förrän han ordnat för sig på annat sätt.» Annorlunda förhåller det sig med småbrukare som jämväl är skogsarbetare. Vilka slutsatser skulle man dra av denna enkät annat än den som utredningen drog? Den sade nämligen: »De inkomna uppgifterna ger vid handen, att intresset för en arbetslöshetsförsäkring synes vara ringa bland medlemmarna i tillfrågade organisationer.» Det är då av värde att ställa frågan: Har det inträffat något nytt sedan 1961? Ja, det har det! Enligt senare undersökningar, från 1965 och 1966, får vi andra besked från dessa stora intresseorganisationer. Det förstår jag, och det förstår säkerligen alla kammarens ledamöter. Lanthandlaren i glesbygden, där underlaget för hans verksamhet sviktar, är ju i samma belägenhet som den arbetslöse skogsarbetaren eller den uppsagde industriarbetaren vid ett bruk. Hantverkaren på orten har det likadant. Också tjänstemännen har kommit in i en situation där tryggheten i jobbet inte är densamma i dag som den var bara för några år sedan. Arbetslösheten är inte lika omfattande i tjänstemännens arbetslöshetskassor. Den har legat vid 0,6 procent mot ungefär 3 procent i de övriga arbetslöshetskassorna under de senaste månaderna, men ändock får trygghetsproblemet en helt annan aspekt. Strukturomvandlingen ställer oss inför svårigheter att bereda sysselsättning och utkomst för många människor ute i bygderna. Det är ju detta som har föranlett att vi har sagt till KSA-utredningen: Ni måste se särskilt på dem som har det svårast i dagens läge, nämligen de äldre. Jag vill säga till herr Yngve Persson, som tyvärr inte är här just nu — det är enligt min uppfattning viktigt att det blir sagt — att den som tillhör arbetslöshetsförsäkringen har en trygghetsfaktor så länge han har försäkringens skydd. I dag varar skyddet sex månader. Efter de sex månaderna är han utförsäkrad. Om inget nytt jobb står till förfogande är ju vederbörande ställd utanför möjligheter till utkomst. Han kan naturligtvis söka sig arbete på annat håll, han kan begära arbetsmarknadsmyndigheternas bistånd att få arbete. Men om det inte finns arbete på platsen, om det inte går att organisera beredskapsarbete eller skyddad sysselsättning, skall han då flytta? | Då kommer vi till det mycket ömtåliga problemet: I vilken omfattning skall vi tvinga människor att flytta? Jag tror att det är nödvändigt — och det har vi alla varit överens om genom de beslut som vi fattat om arbetsmarknadspolitiken — att rörligheten på arbetsmarknaden kommer att bestå. Vi kan tyvärr inte, har det visat sig, lokalisera företag till alla orter och bygga upp nya verksamheter där andra har lagts ned. Det har blivit en koncentration, och det får vi i långa stycken acceptera. Då får många människor finna sig i att flytta. Men frågan är: Skall vi tvinga dem som är säg över 60 år att flytta? Här kommer de mänskliga synpunkterna in i bilden vid bedömningen. Vi har sagt oss att vi inte tvångsvis kan genomföra en omflyttning av människor i dessa åldrar. De skall beredas möjligheter till omskolning, utbildning för nya uppgifter, komplettering av sin utbildning, och de skall få allt det stöd som samhället kan ge vid flyttning. Men att tvångsvis flytta om är vi inte beredda att göra. Det är därför vi lagt fram de förslag som nu behandlas. Ersättningstiden från arbetslöshetsförsäkringen skall förlängas från ett halvt år till ett och ett halvt år, och efter utförsäkringstiden i arbetslöshetskassorna skall samhället bistå de enskilda människorna med det omställningsbidrag som nu är föreslaget. Vi har också funnit att situationen för andra grupper är likställd med situationen för den arbetslöse arbetstagaren, och därför har utvidgningen kommit att ske. Jag vågar också säga, att man hos fackföreningsfolket har förståelse för detta. Det råder ingen avoghet mot de nya grupper som kommer in. Men fortfarande anser arbetslöshetsförsäkringens medlemmar — vare sig de tillhör tjänstemannaorganisationer eller LO-förbund — att det är utomordentligt viktigt att kassorna också i framtiden får spela en avgörande roll. Jag kan inte tro att det skall finnas några svårigheter att klara en uppbyggnad också av en allmän trygghetsförsäkring, där A-kassorna får spela den huvudsakliga och avgörande rollen. Det är den uppfattningen vi arbetar med och som jag har gett uttryck för. Det behöver väl inte stå någon diskussion om den. Det är utredningens sak att diskutera tekniken och att presentera förslag. Låt mig, herr talman, innan jag slutår, säga att i den trygghetsdebatt som vi för måste vi vara överens om att den strukturomvandling och omställning av vårt samhälle, som pågår, kan ingen av oss hejda eller stoppa med hänsyn till utlandskonkurrens eller andra omständigheter. Den strukturomvandling och den strukturpolitik som vi bestämmer oss för måste åtföljas av en trygghetspolitik. Trygghetspolitiken måste följa strukturpolitiken som en skugga. Människorna måste ha känslan av att samhället bistår dem i denna tid av svårigheter som de får uppleva. Det föreliggande förslaget är ett led i detta syfte. Jag säger »ett led i detta syfte» — det är inte en slutgiltig lösning. Vi väntar på ytterligare förslag. Men det är ett utomordentligt viktigt led i detta avseende. Men låt oss inte därför tappa bort att huvudlinjen är arbetslinjen. Den skall inte ersättas av trygghetsförsäkring. Vi skall med alla de medel som samhället kan ställa till förfogande försöka stimulera till sysselsättning och möjligheter till utkomst. Detta är en avvägningsoch bedömningsfråga. Men vi måste acceptera att vi inte överallt kan klara sysselsättningen. Det kan inträffa perioder som är svåra, och där den första stöten måste tas av de trygghetsförsäkringar som vi kan bygga upp. Som sagt, då det gäller de löneanställda omfattar den nuvarande försäkringen ungefärligen 85 procent av det totala antalet. Genom den utvidgning som nu sker också till andra grupper har man anledning att räkna med att vi kanske fångar in några ytterligare procent av de återstående cirka 15 procenten och de får då detta trygghetsskydd. Men därmed är vi inte färdiga, och vi får som jag nyss sade avvakta den pågående utredningen. Jag vill fråga: Vad är det egentligen som förekommit här i riksdagen under denna debatt? Vad de borgerliga partierna begär är att utredningen skall påskyndas. När jag lyssnade till någon av talarna, tänkte jag på den där mannen som höll på med ett experiment och blev tillfrågad av en god vän vad han höll på med. — Jag uppfinner krutet, svarade han. — Men krutet uppfanns ju för flera århundraden sedan! — Ja, det vet jag, men man kan väl uppfinna det på nytt! Är det inte på det sättet nu? Vi har en utredning som pågår och som bedriver sitt arbete med all den skyndsamhet som är möjlig. Men ni begär att vi ändå skall säga till den att skynda på! Jag menar att det är att söka uppfinna krutet på nytt. Men jag vill tillägga att det är inte mycket av krut i det anspråk som ni här ställer. Finns det något hinder för utredningen att komma fram så skyndsamt som möjligt? Jag kan inte se det. Och jag har tidigare sagt i denna kammare att all den expertis som utredningen behö ver för att bli klar med sin uppgift skall ställas till förfogande. Jag lyssnade med tillfredsställelse till herr Bloms uttalande, att han inte hade någon erinran att göra om takten i utredningsarbetet. Han hade heller ingen misstro mot utredningens representanter utan räknade med att de fullgjorde sitt uppdrag på det sätt som vi förväntar att de skall göra. Detta tycker jag att vi har all anledning att understryka. Det är inte lätt att sitta i en utredning och lägga ned all tid och kraft för att bli färdig och samtidigt lyssna till mängder av uttalanden, där man begär att riksdagen skall påskynda arbetet. Jag ställer frågan: Anser ni att det brister i utredningsarbetet? Eller är vi överens med herr Blom på den borgerliga kanten i det uttalandet som han nyss gjorde? Finns det ändå inte anledning att säga, att det utredningsarbete som gjordes beträffande äldrestödet var ett förnämligt arbete, genomfört på kortast möjliga tid. Vad finns det då för anledning att misstänka att inte samma utredning har möjlighet att slutföra sitt huvuduppdrag på samma sätt som skett tidigare? Till sist är det frågan om tillämpningen av den här försäkringen. Jag skall inte gå in på några detaljer. Men jag vill säga att jag hoppas att handläggningsmyndigheten skall vara generös vid tillämpningen. Den kommer att ställas inför många besvärliga avvägningsproblem. Jag skulle vilja rekommendera satt i en svår situation hellre fria än fälla, d.v.s. hellre ge ett bistånd än att avslå en framställan om sådant. Med den kännedom vi har om vårt arbetsmarknadsverk, är jag övertygad om att det inte finns någon anledning att betvivla att så kommer att ske. Herr Skårman tyckte det var skojigt att läsa upp texten ur en författning som har tillämpats sedan 1956. Det är klart att det kan man göra; jag tror att man kan hitta många trivsamma ord kombinationer också i författningar och lagtexter. Jag sade att den är skriven 1956, men så långt jag vet har det inte varit några svårigheter för — får jag säga — enkla människor ute i våra arbetslöshetskassor när det gäller tillämpningen av författningens regler och bestämmelser på ett förnuftigt sätt. Det är möjligt att det är svårare, om man är fil. mag. att klara ut det här. Men i den praktiska verksamheten finner man lösningar, som är ändamålsenliga. Och det är ändamålsenligheten som är det väsentliga, inte enbart texten. Men jag kan garantera kammaren, att när det blir tid för en omarbetning av denna text, skall vi försöka göra den begriplig — också för människor med långvariga studier bakom sig!

Herr talman! På inrikesministerns inledande fråga hur vi bedömde arbetslöshetskassor som finns, kan jag svara att det väl inte är någon från vårt parti som anser att de skall brytas ned. Jag vill påminna inrikesministern om den diskussion som fördes här i kammaren för något år sedan, där det förelåg motioner om att ta pengar från ATP-fonderna för att höja folkpensionerna. Den gången sade centerpartiet nej till en sådan lösning, därför att ATP-pengarna var inbetalade för ett visst ändamål och följaktligen inte kunde användas för andra. I varje fall var inte vi beredda att gå med på det. Jag tror att jag därmed har gett inrikesministern ett svar på hans fråga. Beträffande KSA-utredningen och dess fortsatta verksamhet har vi inte reserverat oss, utan kommer att ansluta oss till utskottets yrkande. För vårt vidkommande råder det alltså klarhet på den punkten. Däremot har jag sagt, att eftersom det har blivit en allmän uppslutning kring målsättningen för KSA utredningen, tar jag det till intäkt för att man kommer att försöka driva utredningen så snabbt som möjligt. Till slut vill jag tacka inrikesminis tern för tolkningen av de aspekter och frågeställningar som jag tog upp i mitt anförande i anledning av motion I: 771, nämligen att iaktta all möjlig varsamhet när det gällde att ge människor som är 60 år och äldre arbete i sin hemort samt vara utomordentligt försiktig med att förflytta dem till andra orter. Jag hoppas att dessa inrikesministerns ord verkligen skall nå ut. Vi skall försöka medverka till det och till att hänsyn verkligen tas till dessa människor.
Herr talman! Det var ett yttrande av inrikesministern som gjorde att jag bestämda mig för att säga ett par saker i denna debatt. s Han talade om önskvärdheten i att få klarhet i en del frågeställningar. Det är onekligen ett mycket berömvärt önskemål när det gäller den allmänna sysselsättningsförsäkringen. Från folkpartiets och övriga Ooppositionspartiers sida har man verkligen försökt få ett besked från socialdemokraterna om hur de ser på frågan att möjliggöra trygghet för dem som i dag inte har det. Vi kan väl vara överens om att det är ganska många.

Det var därför som socialdemokraternas uppträdande i andra lagutskottet något förvånade oss. Där går de tillbaka till de oklara direktiv som inrikesministern har gett KSA-utredningen. Socialdemokraterna talar nämligen åter om att nu skall man förutsättningslöst ta upp dessa frågor. Man bestämmer sig inte för — som vi trodde att de hade gjort i inrikesministern tal — att det skall komma ett förslag om »ett obligatoriskt inkomstskydd», för att citera inrikesministern. Socialdemokraterna i andra lagutskottet har verkligen här svävat på målet igen. När inrikesministern talar om att det är önskvärt med klarhet ber jag att få instämma, men jag returnerar önskemålet om uppfyllandet till socialdemokraterna. Det är mot denna bakgrund som jag tycker att folkpartireservationen i andra lagutskottets utlåtande nr 26 är i hög grad motiverad. Socialdemokraterna förefaller återigen att vara litet osäkra på hur man skall ha det. Nu tyckte jag att inrikesministern i stort seit var tillbaka i sina egna tonfall från slutet av mars. Det är alltså möjligt att man har svängt om i sin inställning. Inrikesministern berörde också den mycket väsentliga frågan om hur det skall gå med de nuvarande arbetslöshetskassorna. Jag hade redan för ganska lång tid sedan tillfälle att offentligen säga att jag tycker att man verkligen skall försöka knyta an till dessa. Inrikesministern angav inte någon metod, och det skall jag inte heller göra. Det kan emellertid vara intressant att notera att man inom fackföreningsrörelsen tydligen har delade meningar om hur man skall se på detta problem. Jag konstaterar också att inrikesministern inte försökte ge intryck av att man inom fackföreningsrörelsen hade en enhetlig uppfattning. Jag kan citera några rader ur en artikel i tidskriften Byggnadsarbetaren. Det fackförbundet har, om jag är riktigt underrättad, en arbetslöshetskassa som i fråga om storlek intar plats nr 2. I artikeln säger man bl.a.: »Från fackligt håll hävdas ibland att den frivilliga försäkringen, som bör kunna utbyggas och förbättras, bör bibehållas såsom en tillgång för fackföreningsrörelsen. Det kan den givetvis sägas vara. Den är emellertid också en belastning så till vida att den kräver uppbörd av avgifter, som inom områ den med hög arbetslöshet blir ganska dryga. Som dragplåster åt fackföreningen torde a-kassan närmast appellera till dem som spekulerar i ersättningar. Sådana finns men torde vara relativt få om än dyra att ha. Organisationsprocenten torde emellertid vara minst lika hög bland dem som har jämn sysselsättning och normalt inte drabbas av arbetslöshet men ändå lojalt betalar sina avgifter. Det är dock den sortens medlemmar det gäller att satsa på. Att säga att en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring skulle försvaga fackföreningsrörelsen är nog att underskatta dess styrka. Rörelsen bör vila på en säkrare grund än så, om den skall ha några framtida utsikter. Frågan om den framtida arbetslöshetsförsäkringen är i så fall ett tekniskt problem, där det gäller att finna den ur olika synpunkter smidigaste och mest effektiva formen.» Herr talman! I den sista slutsatsen som man kommer fram till i artikeln om att det gäller att finna den bästa formen ber jag att få instämma. Jag skall inte gå in i en diskussion om de interna problem som tydligen föresvävar Byggnadsarbetaren i detta uttalande. Jag hyser fortfarande den förhoppningen att det skall gå att finna en lösning som verkligen gör det möjligt för kassorna att spela en betydande roll för trygghetens utformning. Jag hoppas också, herr talman, att den senaste svängningen i socialdemokraternas offentliga attityd — den som nu angavs av inrikesministern — också skall vara den sista, så att vi inte skall behöva uppleva någon ny ändring.

Herr talman! Det har förmälts att, medan jag var ute från kammaren ett litet ögonblick, inrikesministern blivit vilseledd av herr Lars Larsson och sagt att jag tyvärr läste upp den gamla lydelsen av lagtexten. Så var dock inte fallet. Herr Lars Larsson tog fel på den punkten och inrikesministern hoppade i samma galna tunna. Det har kanske inte så stor betydelse men jag bör väl inte fatta den ironi som statsrådet gjorde sig till tolk för som att statsrådet menar att det nya förslaget har en lämplig, klar och tydlig formulering som är väl ägnad att förtydliga och klargöra för den enskilde medborgaren vilka rättigheter han har i detta sammanhang. Jag vill inte påstå att den gamla — det vill säga den nuvarande — lydelsen heller var bra, men den nya är enligt min uppfattning en klar försämring.

Herr talman! Vi har ägnat förmiddagen åt en ganska lång debatt om trygghetsfrågorna i vårt land. Här nalkas vi ännu en fråga som i allra högsta grad handlar om trygghet. Föreliggande utskottsutlåtande tar upp till behandling motioner från centerhåll angående en parlamentarisk utredning om sänkt pensionsålder. Det är inte första gången som den här frågan diskuteras. Som framgår av utskottsutlåtandet har vi från vårt håll tagit upp denna fråga alltsedan 1962. Den gången tog vi upp principiella synpunkter i samband med diskussionen om den s.k. socialbalken, då vi ansåg att den här frågan var av utomordentlig betydelse i sammanhanget. Sedan dess har vi varje år motionerat om ett avskaffande av den klassklyfta som gör att kroppsarbetare, de tunga jobbens folk, husmödrar och många andra får vänta längst på sin pensionering. I år har vi fått uppleva att ett par folkpartister också motionerat om en utredning rörande sänkt pensionsålder. Dessa motionärer har emellertid inte funnit något som helst gehör från sitt eget parti. Talet om den socialliberala progressiva inställningen räcker tydligen inte till för att sluta upp kring en reform som verkligen skulle gälla de stora grupperna här i landet och som måste betraktas som en av de mest angelägna uppgifter vi har att lösa. Den nuvarande pensionsåldern, 67 år, har varit oförändrad allsedan 1914. Mycket har skett på olika områden sedan dess. Arbetstiden har blivit reglerad på väg mot 40-timmarsvecka. Det finns siare som säger att man skulle kunna komma ännu längre på den vägen — hur det kan bli får väl framtiden utvisa. Vi har fått en lagstadgad semester om minst fyra veckor. Och vi har fått en inkomstmässig standardhöjning som dagens 50-, 60-, 65-åringar knappast kunde drömma om i sin ungdom. Om arbetstiden förkortats och scmestern förlängts är det ändå ett faktum att fastän många av de tunga arbetena utförs med maskiner och tekniska hjälpmedel sker en förslitning av arbetskraften som inte är mindre än förr. Det ofta hetsade tempot ger underlag för förslitning både fysiskt och psykiskt av människorna. Vi vet också att utvecklingen i näringslivet är sådan att den något äldre arbetskraften ofta kommer i kläm; den diskussionen har vi ägnat oss åt tidigare i dag, och jag behöver inte nu fördjupa mig i den. Jag sade förut att sänkt pensionsål der är en synnerligen angelägen reform. Vi brukar ibland säga att Sverige är ett föregångsland på det socialpolitiska området och att vi kommit längre än man gjort på många andra håll. Jag skall inte förneka detta. Men när det gäller pensionsåldern kan man konstatera att en lång rad länder genomfört en lägre pensionsålder än vi. Ett undantag är Norge, där man helt nyligen genomfört en trygghetsreform, den s.k. alderstrygden, där pensionsåldern är 70 år. Danmark har liksom vi pensionsåldern 67 år, men i övrigt är pensionsåldern lägre än vår i alla de länder jag kunnat få in uppgifter från. Den generella pensionsåldern är i Finland 65 år, i Storbritannien 65 år för män och 60 år för kvinnor, i Västtyskland 65 år, i Frankrike 60 år, i Italien 60 år för män och 55 år för kvinnor. Polen har 65 år för män och 60 år för kvinnor, men där diskuterar man sänkning av pensionsåldern med fem år för både män och kvinnor. Sovjet har 60 år för män och 55 år för kvinnor, Japan 60 år för män och 55 år för kvinnor, USA 65 år, 0. s. V. Vi kan alltså inte säga att Sverige är något föregångsland i detta avseende andra länder har kommit betydligt läng Fe; Vi lever i ett samhälle, som försökt skapa solidarisk trygghet.

Nog måste man fråga sig om det kan vara rimligt att ha sådana skillnader mellan dem som förslits snabbast fysiskt och andra människor i samhället. Jag har många gånger tidigare här i kammaren fördjupat mig i denna pro blematik och skall inte göra det i dag. Jag vill bara peka på att vi inte kommer ifrån att sänkt pensionsålder för stora grupper här i landet är den mest angelägna sociala reform som nu klappar på dörren. Man säger att vi för närvarande inte har råd att genomföra en sådan reform. Den skulle kosta alldeles för mycket pengar — man redovisar i utlåtandet att kostnaden skulle bli 650 miljoner kronor för att sänka pensionsåldern till 65 år. Jag har litet svårt att förstå den siffran — jag har ett material här som visar att av en åldersgrupp på drygt 75 000 människor har mer än hälften sin pension på ena eller andra sättet redan nu. Man har gjort förtida uttag, man har förtidspension, sjukbidrag, änkepension eller hustrutillägg, och en ganska stor grupp har också tjänstepension. Det innebär att mer än hälften redan har pension i den ena eller den andra formen. Jag undrar om man har tagit hänsyn till detta förhållande när man redovisat den här statistiken. Jag har svårt att förstå att så är fallet. Det finns därför enligt min mening en lucka i den bild som visar vad det skulle kosta att i dag sänka pensionsåldern med två år. När man jämför kostnaderna för en pensionsreform med kostnaderna för andra reformer är det nödvändigt att göra en bedömning av angelägenhetsgraden. Vid en sådan avvägning tror jag att det finns all anledning att ge reformen om en sänkt pensionsålder förtursrätt. Även om medicinska skäl här kommer in i bilden finns också rättviseskäl av första klass. Finansministern sade häromdagen — jag tror att det var vid Metalls jubileum — att det gäller ait se till att eliminera kvarstående klasskillnader i samhället som bygger på förlegade uppfattningar om social status och oriktiga värderingar av arbetsinsatserna. Menar man allvar med det talet — och det förmodar jag att finansminis tern gör — måste det vara riktigt att sluta upp omkring en reform som gäller en sänkning av pensionsåldern. Vad som har sagts tidigare i debatten i dag ger vid handen att det finns flera prominenta företrädare för socialdemokratin som också borde kunna sluta upp kring en sådan linje, och vi skulle kunna få en parlamentarisk utredning som inom en nära framtid kunde lägga ett förslag på bordet. Det har under årens lopp sagts att vi inte kunde besluta någonting i denna fråga förrän år 1968. Det var då vi skulle genomföra de åtaganden på folkpensioneringens område, som gjordes i samband med att ATP-reformen beslöts. Nu är vi framme vid år 1968, men ändå är man inte beredd att i dag ens vara med om en parlamentarisk utredning som skulle kunna innebära att vi fick ett förslag till en rättvisereform också på detta område inom en nära tid. Jag beklagar detta, men jag hoppas — inte minst mot bakgrunden av de uttalanden som gjordes under remissdebatten i båda kamrarna och de motioner som föreligger om dellösningar — att det i en mycket nära framtid skall finnas möjligheter att få denna mycket angelägna fråga löst, denna för de breda folklagren i detta land så viktiga fråga. Dessa grupper har alltid känt sig åsidosatta, och det gäller här människor som har att göra de tunga arbetsinsatserna. Det är angeläget med en reform på detta område, som skulle kunna innebära att vi skapade litet mera av social rättvisa till gagn för de breda folklagren. Med denna motivering, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som fru Nilsson och herr Gustavsson i Alvesta har antecknat till andra lagutskottets utlåtande nr 29.
Herr talman! Det har fallit på min lott att föra utskottets talan i denna fråga. Herr Eric Carlsson har med stort patos talat om de grupper som han anser är missgynnade. Visst kan man hålla med herr Carlsson om att det finns skäl som talar för att sänka pensionsåldern för många grupper — det gäller inte bara kroppsarbetarna utan många andra inom de tunga yrkena. Bakgrunden för en sådan åtgärd är emellertid inte så ljus som herr Eric Carlsson vill göra gällande. Jag vill erinra om vad utskottet anför i utlåtandet: »Antalet ålderspensionärer uppgick i februari 1968 till ca 9200 000, varav ca 29000 tagit ut pensionen före 67 års ålder. Enligt prognoser kommer = befolkningsandelen över 67 år att öka.

Siffran har utskottet fått av riksförsäkringsverket, och vi har inom utskottet ingen anledning att betvivla dess riktighet. Frågan om en allmän sänkning av folkpensionsåldern har vid åtskilliga tidigare tillfällen behandlats, men så sent som i fjol avslog riksdagen motioner av samma innebörd som de förevarande. Riksdagen har bl.a. uttalat att en sänkning av pensionsåldern måste vägas mot angelägenheten av andra förbättringar för folkpensionärerna. Riksdagen har vidare hänvisat till de utlovade folkpensionshöjningarna fram till den 1 juli 1968 samt till den inom pensionsförsäkringskommittén pågående utredningen om standardförbättringar för folkpensionärer efter nämnda tidpunkt. Herr Eric Carlsson talade även om semestrar osv. Det är givetvis en samhällsekonomisk fråga hur man skall lätta arbetsbördan för de tungt arbetande grupperna. Det finns många vägar att gå. Man kan ytterligare förkorta deras arbetstid, och man kan även förlänga semestern. Vilken väg man kom mer att gå har inte i och för sig med denna fråga att göra men kan givetvis diskuteras i detta sammanhang. Herr Carlsson räknade upp en mängd länder som hade lägre pensionsålder, däribland Finland. Jag känner inte närmare till pensionsnivåerna i de övriga nämnda länderna, men jag känner mycket väl till pensionen i Finland. Den är ungefär 60 procent av vår pensionsnivå, även relativt sett, om man tar hänsyn till penningvärdet. Detta är en bedömningsfråga mot bakgrunden av de kostnader som skulle åsamkas. Vi vill inte sänka pensionsnivån, utan vi vill höja den ytterligare för folkpensionärerna. Om man går ned i pensionsnivå till cirka 60 procent, som i ett av de länder som herr Carlsson åberopade, kan man utan tvivel ha ännu lägre pensionsålder. Jag skall inte uppehålla mig vid denna fråga. Jag vill bara understryka att man kanske i framtiden får utreda denna fråga ur flera synvinklar.

Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till andra lagutskottets utlåtande.

Herr talman! Med anledning av det sista som herr Wanhainen sade vill jag bara göra den kommentaren att det är egendomligt att i ett fackförbund, skogsarbetarförbundet, där medlemmarna har en pensionsålder inom den allmänna pensioneringen på 67 år, hade man en pensionsålder av 60 år som man höjde till 63 år. Varför höjde man inte till 67 år, herr Wanhainen? Då hade man ju fått den rättvisa som man eftersträvar. Herr Wanhainen säger att man kan tänka sig att höja pensionsåldern för andra grupper. Men är man beredd att höja till 67 år? Vad tror herr Wanhainen som fackföreningsman? Jag har också sysslat med förhandlingar. Tror herr Wanhainen att det finns några som helst möjligheter att få de grupper som nu har 65 års pensionsålder att acceptera en höjning till 67 år? Vi har ganska stora svårigheter i dag, såsom man agerar på arbetsmarknaden, när det gäller att finna en gemensam pensionsålder av 65 år — det tror jag herr Wanhainen håller med om. Den solidariska politiken i detta land när det gäller människornas ställning räcker inte så långt utöver den egna plånboken och de egna förmånerna. Det har erfarenheten lärt oss. När det gäller de breda lagren, de människor som går tidigast ut i arbetslivet, som har det tyngsta arbetet där kroppen förslits, som har den längsta arbetstiden och där arbetsinsatserna ofta sträcker sig över 50 år, är det väl då egendomligt att de människorna skall vänta längst på att få pension? Då säger man: Vi har inte råd att sänka pensionsåldern, därför att då skulle det bli lägre pensioner för övriga grupper. Jag vill säga som jag sagt många gånger förr här i kammaren: Har man gjort en arbetsinsats under nära nog 50 år, bör väl denna arbetsinsats rimligen räcka både till en högre pension än den man har i dag och till en sänkning av pensionsåldern med två år. Det är i dag precis ett år sedan vi diskuterade denna fråga senast. Och i dag är det fem dagar till den 1 maj. Den dagen skall Yngve Persson — han är inte här i kammaren nu — och många andra gå ut och demonstrera och samlas kring paroller. Då skall socialdemokratiska statsråd och riksdagsmän resa omkring i landet och lägga ut texten om sin egen förträfflighet, höll jag på att säga. Det skulle vara värdefullt om man då också studerade banderollerna i förstamajdemonstrationerna. Jag har sett en och annan gång att det finns paroller, där man reser bestämda krav på att pensionsåldern skall sänkas. Det är troligt att dessa krav kommer att öka i landet, och från den utgångspunkten kanske det hade varit riktigt att detta ärende behandlats i utskottet och kammaren efter den 1 maj. Då hade den kallsinnighet som frågan har mött kanske kunnat förbytas inte bara i ljumhet utan i en vilja att samlas kring en lösning för att få en sänkt pensionsålder. Vi skall vara medvetna om — och det tror jag att herr Wanhainen och många andra är — att det finns en ganska stark bitterhet på många håll ute i landet över att denna gamla klassgräns mellan kroppsarbetare och andra människor i samhället skall finnas kvar. Jag skulle kunna fortsätta denna diskussion ytterligare, herr talman, men det är ju fredag. Jag såg på voteringssiffrorna nyss att ganska många är frånvarande, och drar vi ut debatten för långt löper vi risken att ännu flera blir frånvarande och kammarens anseende sjunker. Av den anledningen, herr talman, skall jag inskränka mig till detta, men jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.
Herr talman!

Jag har i mitt första inlägg citerat siffror som visar hur antalet folkpensionärer från 67 år och uppåt stiger. Enligt nuvarande lagstiftning finns givetvis möjligheten att göra förtidsuttag, vilket också nämns i utlåtandet, men detta innebär som alla känner till en minskning av pensionen med 0,6 procent för varje månad. Detta är givetvis i och för sig inte bra, men man har inte kunnat lösa denna fråga på annat sätt. Därtill kommer att det givetvis för sådana som skadats i skogsarbetet eller blivit invalider på grund av dåliga ryggar etc. finns ganska stora möjligheter att erhålla förtidspension eller sjukpension. Man har försökt komma till rätta med detta problem genom generösare tillämpning. Hur det ute i praktiken alla gånger sker vågar jag inte säga, men andra lagutskottet har i alla fall flera gånger skrivit att man inte enbart skall ta hänsyn till den medicinska indikationen utan att man också skall väga ihop andra omständigheter, bl.a. möjligheterna för vederbörande att få arbete och utkomst inom det område där han befinner sig. Jag har inget mer att tillägga, utan jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Wanhainen har inte alltför stora anspråk på solidaritet, när han säger att det var solidaritet, då man höjde pensionsåldern från 60 till 63 år för en del men bibehöll 67 år för skogsarbetarna och när han försvarar att man skall bibehålla denna pensionsålder för skogsarbetarna. Det ligger 4 år emellan, herr Wanhainen. Jag är inte alls imponerad av detta utslag av solidaritet, i varje fall inte när man ser det i det större sammanhanget. Herr Wanhainen säger att vi inte kan utreda frågan för att det skulle kosta för mycket pengar att genomföra reformen och att det därför inte är någon mening i att företa en utredning. Vi har här i riksdagen, herr Wanhainen, upplevt att man genomfört snabbutredning av reformer, som kostat så här mycket pengar eller ännu mera utan att valutan för medborgarna ändå blev den som vi alla hoppats på. Det är inte så längesedan vi hade en sådan reform, och vi har kanske efteråt allesammans ställt oss litet frågande, om vi inte hade behövt göra en annan avvägning av angelägenhetsgraderingen mellan reformerna och reformtak ten. Vi kan fråga oss om inte en sänkning av pensionsåldern skulle varit mera angelägen och mera viktig än exempelvis reformen angående karensdagarna i sjukförsäkringen. Vi kunde ha gjort en kompromiss där och kunnat utjämna en klassgräns genom att införa en likhet mellan grupperna också på ett annat sätt. Herr Wanhainen säger vidare att man har möjlighet till förtida uttag. Javisst, men då sjunker pensionen med 7,2 procent per år — inte bara folkpensionen utan även ATP-pensionen, ty den som gör förtida uttag måste göra sådana både i fråga om folkpensionen och ATP. Och det är inte bara så att pensionen sjunker med drygt 7 procent per år, utan denna lägre pension får man behålla hela livet. Man får inte ens del av de standardförbättringar som genomförs, utan reduceringen består. Och vi är väl ändå överens om, herr Wanhainen, att pensionerna i dag inte är större än att de egentligen inte tål någon reducering, om pensionärerna skall klara sig på ett hyggligt sätt. Herr MWanhainen har = diskuterat skogsarbetare här. Får jag sluta med att berätta vad en skogsarbetare, ansluten till herr Wanhainens förbund, sade till mig vid ett tillfälle. Det var för något år sedan när jag hade motionerat i riksdagen i denna fråga. Mannen är folkpensionär och har varit det sedan några år. Hans hälsa hade inte varit den bästa. Men, sade han, tänk om denna reform med en sänkning av pensionsåldern med två år hade varit genomförd! Då hade mitt hälsotillstånd och min pensionsålder tett sig annorlunda, ty det var de båda åren mellan 65 och 67 år som tog knäcken på mig i skogen. Detta är en realistisk situation för många människor, herr Wanhainen. Det är från den utgångspunkten som jag menar att det finns anledning att verkligen ta frågan om en sänkning av pensionsåldern under allvarligt övervägande.

Herr talman! Till statsutskottets utlåtande nr 82 har jag fogat en blank reservation för att något få kommentera anledningen till motionerna I: 617 och II: 775 avseende en propagandakampanj för avsättning av svenska varor på den svenska marknaden. I motionerna har vi pekat på det nuvarande sysselsättningsläget, som givetvis till en del är beroende av den kon junkturnedgång som började 1966 men även är att hänföra till det höga kostnadsläge som svensk industri i dag har att kämpa med gentemot den utländska konkurrensen. Även om man i dag på vissa håll talar om en svängning i konjunkturen torde denna troligen inte komma i sådan takt att vi inte får räkna med ytterligare besvärligheter. Mina kontakter med speciellt den mindre och medelstora industrin ger mig en ganska negativ bild av utvecklingen under den närmaste tiden. Ett stort antal företag inom olika branscher har under de senaste åren haft sådana driftsresultat att man i stor utsträckning fått använda tidigare samlade reserver för att kunna leva vidare. Men när utvecklingen ekonomiskt går bakåt, går det fortare än man anar och utgör ett verkligt bekymmer. Utan att vilja göra någon svartmålning av dagens situation tror jag att vi skall vara inställda på att ytterligare ett antal företag kommer att försvinna på grund av ekonomiska svårigheter och därmed förorsaka en påspädning av antalet friställda. Att många av dessa företag ser sin ekonomiska möjlighet att fortsätta verksamheten försvinna beror inte alltid på att företaget är orationellt ur produktionssynpunkt, utan i många fall på det förhållandet att det inte kan klara konkurrensen med från låglöneländerna importerade varor. Detta förhållande att inte få konkurrera på något så när lika villkor har drabbat vissa branscher hårt, t.ex. textiloch läderbranscherna. Allteftersom tiden går kan vi konstatera hur dessa länder börjar göra inbrytningar i allt fler branscher och därmed skapa ökade problem för den svenska företagsamheten, som i och för sig är konkurrenskraftig men inte kan slåss mot priser som inte är kalkylmässigt anpassade utan i många fall bestäms av politiska instanser. Utskottets majoritet har i utlåtandet pekat på vår liberala handelspolitik och att vi tagit aktiv del i arbetet på att sänka tullar och avskaffa handelsbarriärer av olika slag. Motionärerna har här ingen annan uppfattning än utskottet men anser att Sveriges tolkning av de bestämmelser som rör våra internationella överenskommelser inte bör tolkas liberalare av oss än av de länder vi har affärer och avtal med. Om man gör en internationell jämförelse är det inte svårt att konstatera, att vi i detta sammanhang är särskilt generösa. Jag anser nog att vi skall vara generösa men inte i en sådan utsträckning framför andra handelspartners att vi sätter stora delar av vår företagsamhet på spel. De motioner som behandlas i utlåtandet har inte kommit till av en slump, utan bakom desamma ligger en ärlig avsikt att peka på ett problem, som i dag är en realitet för många. Jag skall inte gå närmare in på hur länder i vår omedelbara närhet, t.ex. Danmark och England, har uppmärksammat problemen och även föranstaltat om åtgärder, trots att dessa länder väl har samma internationella överenskommelser som vårt land. Jag kan bara konstatera att flera länder i en bekymmersam situation gör ansträngningar för att se om sitt hus. Herr talman! Även om företagarna är speciellt bekymrade över utvecklingen, delas detta bekymmer av de anställda, som har fått tillfälle att konstatera att en god arbetsinsats i ett rationellt företag inte hjälper när importerade varor av motsvarande kvalitet erbjudes på den svenska marknaden till priser som inte täcker materialoch arbetslönekostnader. Jag fick för en tid sedan en förfrågan från ett fackförbund i min hemort. Fackförbundet undrade om jag ville medverka i en uppvaktning inför handelsministern för att klarlägga de problem som gällde den branschen visavi importen. Jag ställde mig givetvis gärna till förfogande, men fackförbundet fick inte respons hos sina överordnade. Jag har en personlig erfarenhet av att en kampanj, som i början av 1930-talet gick fram under devisen »Köp svenska varor», hade en positiv inverkan på köpinriktningen. I en dagstidning år 1932 fick jag se en helsidesannons, där ett av våra största varuhusföretag meddelade, att det var intresserat av att se kollektioner av svenska varor inom ett antal varugrupper. Jag var då en mycket ung företagare, och det var en mycket besvärlig tid, betydligt svårare än dagens situation. Jag sökte upp företaget och fick en order, som var ganska betydande och som utgjorde en ersättning för tidigare importerade varor. Jag kunde därigenom hålla mitt lilla företag vid liv, trots rådande besvärligheter. Att jag fick ordern tillskrev jag helt den nämnda kampanjen. Det är alltså många faktorer som har legat till grund för motionskravet »Satsa på Sverige» och därmed även för kravet att satsa på turismen i vårt land i högre grad än vad som nu är fallet. Jag tror emellertid att motionärerna inte alls är bundna vid den slogan som föreslagits i motionerna, nämligen »Satsa på Sverige». Vi kan lika gärna gå fram under parollen »Satsa på kvalitet», som i de flesta fall är liktydigt med att man köper svenskt. Det har ofta i diskussioner ute i landet hänt att konsumenter har klagat över varukvaliteten och svårigheten att få rättelse vid felaktigheter. I praktiskt taget alla dessa fall har det rört sig om importerade varor, som visserligen har varit billiga i pris, men som kanske har fått kastas efter kort tids användning på grund av att service inte har funnits. Köpet har därmed blivit ett oförmånligt köp. Om konsumenten i större utsträckning försäkrade sig om service, reparationsmöjlighet och reservdelar innan en vara inköptes, skulle han eller hon inte bli sittande fast utan korrektionsmöjligheter. Konsumenten skulle kanske i en sådan situation föredra marknaden en något dyrare kvalitetsprodukt av svenskt fabrikat. även detta är angelägenheter som kan påtalas i en kampanj och som kan ha positiv inverkan på intresset för svenska varor. Jag vill till sist, herr talman, framhålla, att jag beklagar remissinstansernas ställningstagande till den föreslagna kampanjen. Jag kan bara hoppas att vi på andra vägar kan aktualisera denna fråga, som just i dagens situation borde ha stor aktualitet. Herr talman! Jag har inte något yrkande.

Herr talman! Det kanske står ett lätt skimmer av Don Quijote och Sancho Panza över motionärer som drar i härnad mot ett mäktigt och så gott som enhälligt statsutskott, men herr Ottosson och jag får ta den risken. Vem som är den ena och vem som är den andra av vapenbröderna lämnar jag därhän. När våra motioner avfattades i januari, var vi fulla av förtröstan och tro på vårt eget initiativ. Vi trodde oss därmed tjäna den fulla sysselsättningens sak och lämna vårt bidrag till att bekämpa den växande arbetslösheten genom parollen » Satsa på Sverige». Vår tanke var bl.a. att vi genom en reklamkampanj för svenska produkter iskulle åstadkomma att svenska arbetstagare skulle stanna på sina gamla arbetsplatser i produktionslivets tjänst. Särskilt gällde detta det område där hotet var störst mot sysselsättningen, nämligen hemmamarknadsindustrierna. Vi tänkte oss att många husmödrar gärna skulle köpa svenskt om de fick klart för sig att de därmed gagnade sina mäns och sina söners arbetstillfällen. Som herr Ottosson närmare utvecklat, syftade vi med mottot »Satsa på Sverige» eller »Köp svenskt» inte längre än till kvalitet och till att vi bör köpa svenskt när det är bäst och billigast. Vi fann förebilder i kampanjer med mot svarande syfte i Danmark och England, som satts i gång med mycket stor kraft. Men vi har slagit våra pannor blodiga mot praktiskt taget hela det etablerade Organisations-Sveriges massiva ogillande. Så får man inte göra och säga, pojkar, framhåller man. Att satsa på Sverige är ekonomisk nationalism, slungar man oss i ansiktet. Det anses tydligen vara ett fult ord. Vi hade till nöds kunnat förstå dem som säger att statsbidrag för sådana ändamål lämpligen inte bör komma i fråga, men ogillandet har gällt själva principen.

Jag tycker nog att motståndarna här slagit in öppna dörrar. Herr talman! Jag har på hemmaplan utan samvetsbetänkligheter medverkat i kampanjer som »Finn Finland» och i franska veckor och italienska veckor, och jag har deltagit i en svensk vecka i Dässeldorf, där vi verkade för försäljning av svenska varor på den västtyska marknaden. Det var alldeles i sin ordning. Ingen hade något att erinra. Statsmakterna engagerar sig ekonomiskt med stora belopp för kampanjer i USA för att där verka för avsättning av svenska produkter. All prominens i detta land engageras för det ändamålet. Det är all right, ty då verkar man för avsättning av svenska varor utomlands, men den som vill verka för avsättning av svenska varor i Sverige, för att därmed gagna den inhemska sysselsättningen, gör sig tydligen skyldig till en dödssynd mot internationalismens och den ekonomiska liberalismens heliga ande. Jag frågar: Var finns logiken i detta dubbeltungade tal? Det är endast att beklaga att det i dag inte är tillåtet att satsa på Sverige eller uppmana svenska folket att köpa svenskt när det är bäst och billigast. Hade vi vunnit gehör för denna tanke, hade kanhända många arbetstillfällen kunnat säkerställas och ett värdefullt bidrag lämnas till arbetsmarknadspolitiken. Vi är besvikna, herr talman, att principerna är viktigare än sysselsättningen. Jag tillåter mig trots alla ogillanden att yrka bifall till motionerna. Jag kommer inte att begära votering.

Herr talman! Jag blev litet konfunderad av herr Ottossons anförande. Vi har ju faktiskt varit helt överens i statsutskottet när det gäller klämmen om avslag på motionerna, detta mot bakgrunden av den behandling motionerna varit föremål för. Vi har låtit motionerna genomgå en ovanligt omfattande remissbehandling, och resultatet är att samtliga remissinstanser utom Skånes handelskammare har avstyrkt motionerna.

Jag vill citera vad Stockholms handelskammare yttrar: »Det står givetvis enskilda intressen fritt att söka kollektivt verka för köp av det egna landets produkter. Enligt Handelskammarens mening bör emellertid statsmakterna avhålla sig från att engagera sig i dylik propagandaverksamhet. Även om andra industriländer i vissa fall driver en motsatt politik, bör Sverige söka tillämpa en klar handelspolitisk linje jämväl på detta område. I längden torde vi vara mest betjänta härav.

Jag ber, herr talman, med det anförda att få yrka bifall till statsutskottets hemställan.